Herr talman! Här har efterlysts utskottsmajoritetens inställning till ande järnvägsnätets framtida utform förslaget om en utredning betr ning. Som järnvägsman vill jag gärna betona att frågan om järnvägsnätets framtida utformning ligger mig varmt om hjärtat. Orsaken till att jag inte har velat biträda yrkandet i utskottet är helt enkelt att jag tycker att man bör uppträda konsekvent och logiskt. Vi har tidigare framlagt motioner där vi ställt yrkandet om att man skulle tillsätta nya utredningar för att se över riktlinjerna för trafikpolitiken. Denna gång ville vi inte framföra det yrkandet med hänsyn till att sla med den regionala regeringen har tillsatt en utredning för att sy trafikplaneringen. Mot bakgrunden därav tycker jag att det skulle vara inkonsekvent av oss att nu gå in för en ny utredning som gäller järnvägsnätets framtida utformning, en fråga som ju i så hög grad kommer att beröras av denna regionaltrafikplanering. Därför är min uppfattning den att vi bör avvakta resultatet av den utredningen innan vi tar ställning till huruvida man verkligen behöver en utredning om järnvägsnätets framtida utformning.

Herr talman! Utskottets värderade vice ordförande sade att trafikutskottets beslut om att flytta behandlingen av motionerna till hösten var enhälligt, och det är alldeles korrekt. Sedan sade herr Mellqvist att detta kanske gav motionerna ett sämre utgångsläge. Jag skulle vilja säga tvärtom. Det gav motionerna ett bättre utgångsläge. Jag betonade redan i mitt första anförande att när det gäller direktiven för den långsiktiga utredningen finns det inte några divergenser mellan majoriteten och reservanterna. Det vi velat framhålla är att vi tycker att vissa åtgärder bör vidtas under tiden utredningsarbetet pågår. Förhållandena på trafikområdet är nämligen sådana att man måste vidta åtgärder utan dröjsmål. Dessutom har vi avgivit en reservation, nr3, där vi begär en samordning av det forskningsoch utvecklingsarbete som för närvarande äger rum på kollektivtrafikteknikens område. Jag kan säga att på den punkten hade vi en önskan och en förhoppning om att alla utskottets ledamöter skulle kunna komma överens. Vad som där tas upp tycker jag är en angelägenhet av mycket stor vikt.

Sedan säger utskottsmajoritetens talesman beträffande reservationen 3 att ingenting har hänt sedan förra året. Jo, det har det gjort så till vida att utskottsmajoriteten förra året sade att man förutsätter att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på saken och att åtgärder kommer att vidtas om det behövs. Men några åtgärder har inte vidtagits, trots att som vi tycker — frågan är mycket angelägen. Nu ligger det här arbetet utspritt på de organ som vice ordföranden nämnde också inom industrin och i vissa kommuner — men Svenska utvecklingsaktiebolaget har i en promemoria som utskottet fått del av framhållit att man icke har resurser för detta arbete. Vi tycker framför allt att det skulle vara rationellt att inte ha arbetet utspritt på många olika organ som var och en på sitt område har otillräckliga resurser, utan att i stället samordna detta arbete för att få största möjliga effektivitet. Det är därför jag uttalar förhoppningen att riksdagen ville bifalla reservationen 3.

Herr talman! Även i år har, som nämnts, väckts ett stort antal motioner gällande trafikpolitiken. Det är ganska naturligt med tanke på den betydelse goda kommunikationer har, men eftersom kommunikationsministern under hösten meddelat att en utredning om de trafikpolitiska frågorna kommer att ske finns inte nu anledning att föra någon längre och ingående debatt om själva principen i 1963 års beslut. Jag vill för min del inskränka mig till att göra några kommentarer på ett par tre punkter. Den stora diskussionen om de trafikpolitiska frågorna har redan förts här under närmare tre timmar. I motionen 519 av Lennart Andersson i Södertälje, Bengt Gustavsson i Eskilstuna, Lars Gustafsson i Barkarby, Roland Sundgren i Västerås och mig själv har vi tagit upp problemen om den interregionala trafikplane ringen. Vi framhåller, mot bakgrund av den trafikplanering Kungl. Maj:t uppdragit åt länsstyrelserna att göra, att det i vissa regioner är nödvändigt att ha ett samarbete och en samplanering över länsgränserna. Då motionärerna är hemmahörande på platser runt Mälaren är det ganska naturligt att vi i första hand tänkt på utvecklingen i Mälardalsområdet, där de många stora tätorterna måste knytas samman med ett väl fungerande trafiknät. I anvisningarna för den länsvisa trafikplaneringen, som kommunikationsdepartementet gav ut efter det motionen väckts, framhålles också vikten av nära samverkan mellan länsstyrelserna i detta arbete. Som exempel på grupper av län där det trafikmässiga sambandet särskilt borde beaktas nämns Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Jag har också fått en försäkran om att dessa samplaneringsfrågor kommer att tas upp vid de överläggningar som berörda länschefer regelbundet anordnar, varför jag inte har något annat yrkande än trafikutskottet på den här punkten. Att SJ:s taxekonstruktion och prövningen av SJ:s trafiksvaga nät bör ges hög prioritet vid det beslutade trafikutredningsarbetet hälsar jag med tillfredsställelse. De som granskat SJ:s separatredovisning har i sin nu överlämnade rapport över detta arbete undantagit en del enligt SJ olönsamma delsträckor, som inte bör få statligt stöd. Detta har föranlett SJ att hota med inskränkningar, nedläggningar eller kraftiga taxehöjningar på dessa linjer om bidraget skulle utebli. Att en del oro genom dessa propåer orsakas i de berörda områdena är inte att förvåna sig över. Några desperata åtgärder får absolut inte vidtas innan utredningsgruppen har gjort sin granskning. Jag ifrågasätter verkligen om beräkningsmetodiken för det olönsamma nätet är den riktiga, när man räknar separata delar av det som helhet lönsamma affärsbanenätet som olönsamma. En av de hotade linjerna är sträckan Örbyhus—Dannemora—Österbybruk—Gimo-—Hargshamn. Så sent som för drygt två år sedan breddades den tidigare smalspåriga sträckan Gimo-Hargshamn till normalspår, vilket bl.a. betydde att malmen från Dannemora gruvor kunde fraktas på större vagnar. Under 1971 transporterades på denna bandel en halv miljon ton malmprodukter och dessutom en del annat gods till bl.a. industrierna i Gimo. Från denna nordöstra del av Uppland gick också gods i motsatt riktning ut på stamlinjenätet. Jag anser att man får se det hela i något större sammanhang, annars begår man en orättvisa mot de bibanor och delsträckor som i alla fall bidrar till affärsbanenätets lönsamhet. Med stort intresse emotser jag därför utredningens bedömning. När man talar om bandelen Dannemora—Hargshamn skall man också ha klart för sig att malmkonjunkturen var dämpad under 1971 och är det även i år, varför malmexporten blivit något mindre än beräknat. En transport av omkring en halv miljon ton malm om året borde i alla fall vara tillräckligt för att ge underlag för en lönsam verksamhet för SJ. Därtill kommer transport av stora mängder makadam för SJ:s egen räkning från gruvorna i Dannemora. Den transporten uppgick under 1971 till 190 000 ton och under nio månader i år har den kommit upp i 132 000 ton. Dessa vagntransporter går från Dannemora till Örbyhus och vidare till olika mottagningsstationer. I beräkningen av trafikunderlaget på den linje jag berört räknas inte alls dessa godsmängder in utan de påförs helt borttagningsstationen. Detta bör den kommande utredningen se över och rätta till, annars blir redovisningen av det olönsamma nätet direkt vilseledande. Till detta kommer de planer som finns på en utbyggd järnvägsförbindelse Hargshamn — Hallstavik, vilket skulle ge ytterligare underlag för den i detta sammanhang aktuella järnvägen. Malmhamnen i Hargshamn ombyggdes för några år tillbaka, och sedan farleden nu även ändrats medger den ett angörande av betydligt större båtar än tidigare, på ca 25 000 ton. Jag vill alltså påstå att järnvägen Örbyhus—Gimo-—Hargshamn har stor betydelse för malmexporten från Dannemora och för övriga industrier i detta område. De rationaliseringar som SJ har vidtagit här borde också medge lönsamhet, i synnerhet om man räknar in alla transporter som i verkligheten utföres på sträckan. Jag har med detta lokala exempel velat understryka behovet av en översyn av beräkningsmetodiken för järnvägsnätets lönsamhet. I ett par motioner har luftfartens problem tagits upp. Det gäller dels en översyn av nuvarande tillståndsbestämmelser för den inrikes luftfarten, dels prisoch konkurrensförhållandena inom inrikesflyget. Enligt konsortialavtalet från 1971 mellan Aktiebolaget Aerotransport, Det Danske Luftfartsselskab och Det Norske Luftfartsselskab som gäller fram till 1985 skall SAS:s verksamhet bedrivas efter sunda och affärsmässiga principer, och man innehar även trafiktillstånd för och skyldighet att trafikera vissa inrikeslinjer. När motionärerna kritiserar uppdelningen av det svenska inrikesflyget på två bolag måste man komma ihåg att SAS är ett gemensamt skandinaviskt företag och att man inte kan se frågan ur enbart svensk synvinkel. SAS har också framhållit betydelsen av inrikeslinjerna för det lokala linjenätet. De fullgör onekligen en icke oväsentlig uppgift som matarflyg, vilket man inte kan bortse ifrån. Vad jag vet har inte heller Linjeflyg begärt någon ändring i den rådande uppdelningen. Möjligen kan det förhållandet att SAS är hälftendelägare i Linjeflyg vara en förklaring till detta. Konkurrensen måste väl för resten bli sämre om man får endast ett bolag. av Erland Fredéns artikel i skriften Regionaloch trafikpolitik, tar bl.a. upp avgiftssystemet. Nu är taxorna inom inrikesflyget föremål för översyn, och förslag torde vara att vänta inom den närmaste tiden. I lämpligt sammanhang bör Kungl. Maj:t aktualisera de rådande konkurrensförhållandena i den svenska linjeflygfarten, anser utskottet. En översyn av organisationen och tillståndsgivningen kan med tanke på den debatt som förts om detta vara på sin plats, men den bör ske i samarbete med de danska och norska kommunikationsministrarna samt med beaktande av det ansvar som vi gemensamt har för vårt skandinaviska flygbolag.

Herr talman! Intresset för de trafikpolitiska frågorna är i dagens debatt lika framträdande som intresset för exempelvis regionalpolitiska och näringspolitiska frågor. Det är heller inte så anmärkningsvärt, eftersom de utgör en avgörande del i hela det komplex av frågor som rör vårt lands utveckling. Egentligen har trafikpolitiken alldeles för sent satts in i sitt rätta sammanhang som en integrerande och avgörande del av regionalpolitiken. Den sannolika anledningen till det är att det trafikpolitiska beslutet 1963 åstadkom en viss dämpning av debatten och att man avvaktat den utveckling som skulle följa av det beslutet. Vägkostnadsutredningen har väl också genom sitt långdragna arbete medverkat till att begränsa möjligheterna att på ett sakligt sätt bedöma utfallet av beslutet 1963. Under tiden har en del oönskade förskjutningar skett. Herr Gustafson i Göteborg har i sitt inledande anförande berört utvecklingen i huvudsak på godstransportområdet samtidigt som han mycket väl motiverat de reservationer som vi avlämnat i anslutning till trafikutskottets betänkande nr 18. Jag skall därför inskränka mig till att aktualisera några frågor, främst med avseende på persontrafiken men också litet med avseende på godstrafikområdet med anledning av vad herr Norling sade i sitt anförande. Efter en klar uppgång från 1967 — man kan se i SJ:s petita hur den tidigare nedåtgående utvecklingen förändrades till en uppgång då — har läget återigen ändrats från 1969/70. Persontrafikutvecklingen inom järnvägsområdet inger därför stor oro. Samtidigt som SJ bedriver en omfattande annonskampanj för personresor för man från samma håll en politik som sannerligen inte stimulerar till att ta tåget som alternativ till bil, buss eller flyg. Det är inget fel på den kommersiella aktiviteten i stort, men jag ifrågasätter ändå om det tillhör god affärssed att, som SJ nu gör på försök, offerera särskilda taxeförmåner till ett begränsat urval av trafikanter men förvägra tidigare kunder att utnyttja samma förmåner. Man har nämligen erbjudit vissa personer i olika delar av landet ett årskort för 300 kronor som ger 50 procents rabatt vid resa i andra klass. När tidigare kunder, som har det vanliga 500 kronors-rabattkortet och som reser i andra klass, vid förnyelse av sitt rabattkort önskar komma i åtnjutande av den här nya förmånen förvägras de detta. Man kan inte arbeta på att utöka kundkretsen och samtidigt missgynna de kunder man redan har. En annan orättvisa är tillämpandet av snittaxan, som herr Gustafson i Göteborg berörde i sitt anförande. I sina petita för nästa år begär SJ 504,2 miljoner kronor i ersättning för trafik på trafiksvaga bandelar. Granskningsnämnden har efter sin bedömning kommit fram till att beloppet skall reduceras till 380,4 miljoner kronor och anför skäl för detta. Den anser bl.a. att SJ inte har räknat in betydelsen av att vissa delar intimt ingår i trafikbilden på SJ:s tungviktiga linjenät. Man nämner som exempel linjen Ockelbo —Gävle, som utgör en av de viktigaste förbindelselänkarna mellan södra och norra Sverige. Granskningsnämnden understryker också att det förhållandet att en bandel föreslås bli undantagen från ersättning inte får betraktas som en indikation på att trafiken på bandelen skall läggas ner. Tvärtom anser nämnden att det kan vara en antydan om att dess betydelse för närvarande bedöms vara sådan att bandelen bör bibehållas. Det kan med andra ord sägas vara en anledning att hellre intensifiera försäljningsarbetet än att bedöma marknaden som förlorad. Det anmärkningsvärda är att SJ i detta läge, när man inte får granskningsnämnden med sig i sina krav, går till Kungl. Maj:t och begär att få vidtaga inskränkningar i trafiken på vissa bandelar. Får SJ bifall på denna begäran, skulle detta innebära ett hot mot trafikförsörjningen för de orter som berörs. Det gäller inte mindre än 28 bandelar, från Eslöv—Tekomatorp i söder till Älvsbyn—Piteå i norr; herr Hjorth har tidigare nämnt sträckan Gimo—Hargshamn. Från mitt eget län nämns i denna skrivelse sträckorna Långsele—Härnösand, Härnösand—Sundsvall och Mellansel—-Örnsköldsvik. Som alternativ till full ersättning för beräknat underskott begär SJ att få införa tilläggsavgifter för de berörda sträckorna eller inskränkning av trafiken. Att införa tilläggsavgifter är ju detsamma som att dödförklara trafiken. Det kravet framställs utan hänsynstagande till vad de sakkunniga anför. Deras synpunkter betecknas av SJ som nonsens. Ännu mera anmärkningsvärt är att kravet kommer efter det att kommunikationsministern uttalat att inga bandelar skall läggas ner före 1974. Vad hjälper en aktiv försäljning av personoch godstransporter när man från ansvarigt SJ-håll går ut med hotelser om inskränkningar? Begriper man inte att sidoeffekterna av en sådan hållning förtar effekterna av alla ansträngningar att sälja SJ:s tjänster? Om denna gnällighet skulle utbytas mot ett samfällt arbete på att göra järnvägen till ett attraktivt transportmedel skulle betydligt bättre resultat uppnås. Det går inte att kräva lönsamhet för varje bandel — på den punkten delar jag herr Hjorths uppfattning — men ibland verkar det som om SJ är ute efter lönsamhet för varenda liten rälstump. I sitt anförande sade kommunikationsminister Norling att det inte är järnvägen som har övergett människorna utan det är tvärtom. Jag tror att de människor som har övergett järnvägen många gånger har haft orsak till detta genom den försämrade servicen och genom den osäkerhet som råder på många bandelar här i landet. Sedan jag sagt detta och därmed betonat detta trafikorgans ansvar för att skapa goda förutsättningar för användning av järnvägen som transportalternativ, vill jag något beröra de regionalpolitiska aspekterna. Efter åtskilliga framställningar har vi fått en försöksverksamhet med transportstöd för gods från stödområdet. I den regionalpolitiska propositionen, som just nu är föremål för utskottsbehandling, aviseras ett utökat transportstöd. Jag vill bara uttala den förhoppningen att utökningen kommer att omfatta även intransporter av råvaror och halvfabrikat till stödområdet liksom sådana transporter inom stödområdet. Detsamma gäller även persontrafiken som inte har getts något stöd hittills. För de långväga resorna är flyget det naturligaste transportmedlet. Det måste då vara angeläget att den isolering som höga biljettpriser skapar bryts genom ett vettigt stöd till även flyg på längre avstånd. Jag vill också något beröra kommunikationsministerns upprepade fråga om metoderna för att överföra gods från landsväg till järnväg. Kommunikationsministern frågar ivrigt om oppositionens förslag till lösningar beträffande överföring av gods från landsväg till järnväg. Först måste jag erinra om att regeringen själv inte har anvisat någon enda metod att lösa detta problem; det skall utredningen göra. Det finns ett ord i direktiven som kan ha en viss innebörd här, nämligen ordet styrning. Är avsikten att vi skall återgå till det regleringssystem som vi hade före 1963? Jag vill i detta sammanhang erinra kommunikationsministern om att det finns andra lösningar för att stimulera ett ökat utnyttjande av statens järnvägar när det gäller godstrafiken på långa avstånd. Vid 1970 års riksdag avlämnade jag en motion, där jag hemställde om utredning beträffande möjligheterna att överföra gods från landsväg till järnväg. Genom en teknisk utveckling till bättre hanteringsmetoder och ett mer integrerat system skulle man göra det möjligt för bilföretagen att köpa tjänster av SJ för transport av gods på längre avstånd.

Bilföretagen skulle kunna köpa transporttjänster av SJ och därigenom överföra de långväga godstransporterna till järnvägstransporter. I det svar som jag fick av utskottet och som godkändes av riksdagen hänvisades endast till det samarbete som sker mellan ASG och SJ, men jag är övertygad om att man efter en grundlig genomgång av denna fråga skulle kunna nå mycket långt genom att på frivillig väg överföra gods från landsväg till järnväg. Kommunikationsministern berörde också överlastavgifterna. Om jag inte minns fel ansåg han att folkpartiet skulle ha varit motståndare till införandet av överlastavgifterna. Vi var inte motståndare till detta, men vi krävde en större rättssäkerhet i de fall där man bevisligen inte haft för avsikt att överträda bestämmelserna och inte haft möjlighet att övervaka en eventuell överlast. Vi fäste stort avseende vid rättssäkerhetskravet, men beträffande principen om överlastavgifterna fanns ingen oenighet. Den trafikpolitiska utredningen kommer att omfatta endast landtransporter. Vi får fördenskull inte glömma sjöfarten. Ett kraftigt favoriserande av vissa transportmedel kan hämma utvecklingen på andra områden, och jag tänker då närmast på sjöfarten. Vi skall inte tro att den har spelat ut sin roll för de inrikes transporterna och inte heller för de utrikes. Sjöfarten betyder enormt mycket, inte minst för Norrlandskusten. Där får man förvänta sig att de beslut som är fattade och den inriktning som finns på att nå fram till åretruntsjöfart upp till Luleå förverkligas. Men den inrikes sjöfarten, som de sista åren har något förlorat sin betydelse och andel i det totala transportarbetet, kan få ökad betydelse. Jag anser att man här måste ha ögonen öppna för den utveckling som kan ske. Vi kommer att få ett ökat godstransportarbete här i landet och transporterna av miljöfarliga ämnen ökar i stor utsträckning, och här kan sjöfarten vara ett alternativ. Herr talman! I början av mitt anförande sade jag att den trafikpolitiska debatten kommit senare än exempelvis den regionalpolitiska debatten och att beslutet 1963 och väntan på ett resultat av vägkostnadsutredningens arbete kunde haft sin andel i dämpningen de närmaste åren efter 1963. En ny trafikpolitisk utredning är aviserad men inte påbörjad. Det får inte upprepas att en pågående utredning blir ett skynke över de problem som vi dagligen brottas med. Det är därför angeläget att de till trafikutskottet fogade reservationerna 1 och 3 bifalles av riksdagen, och till dem ber jag att få yrka bifall.

Herr talman! Efter trafikutskottets yttrande över motionen 519 och herr Hjorths inlägg i debatten över samma motion kan jag för min del fatta mig mycket kort. Jag utgår ifrån, att när berörda länsstyrelser runt Mälaren nu är verksamma med denna planering skall de i denna trafikplanering också väga in de speciella förhållanden som i det här området är rådande vad gäller sjötrafiken på Mälaren. Jag har tidigare haft tillfälle att framhålla nödvändigheten av skärpta bestämmelser i fråga om Mälaren med hänsyn till att Mälaren är vattentäkt för så många människor. Jag menar att det bör vägas in i det här sammanhanget eftersom det kan få sina återverkningar på frågan hur man sedan dimensionerar andra trafikslag runt Mälaren — både järnvägarna och den landsvägsburna trafiken. Herr talman! Jag ville bara understryka detta i det här sammanhanget.

Herr talman! Då kommunikationsminister Norling tillkännagav att regeringen framlagt ett realistiskt förslag och inlett förhandlingar med den danska regeringen för att broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn äntligen skulle komma till stånd, hälsades detta initiativ naturligtvis med mycket stor glädje, framför allt av oss i Nordöstskåne och Österlen. Som f.d. ordförande i Kristianstadblockets turistnämnd och som ledamot i Skånes turisttrafikförbunds arbetsutskott förstår jag mycket väl den betydelse som denna linje kommer att få för turismen. Då jag dessutom varit anställd i den skånska industrin i ett kvarts sekel, förstår jag vilken betydelse den kommer att få för industrin och handeln. Jag skulle inte ha tagit upp den här frågan, om inte herr Dahlgren till min stora förvåning drog fram Helsingborg-Helsingörlinjen. Han säger och det är fullt riktigt — att vi genom den skulle ha fått en fast järnvägsförbindelse. Men jag tror inte att herr Dahlgren tänkte på att Helsingborg-Helsingörlinjen är endast 4 km lång. Då vi nu äntligen får Helsingborgs bangårdsfråga klar, blir nog den resan både snabbare och bekvämare än den har varit tidigare. Jag vill inte vara elak, men jag kan konstatera att centerpartiet talar mycket om en decentralis ringspolitik. Jag tycker att här föreligger just ett exempel på en decentralisering. Malmö-Köpenhamnlinjen är ett utomordentligt bra lokaliseringspolitiskt instrument för Nordöstskåne och kanske framför allt för Österlen. Det är därför med synnerligen stor tillfredsställelse jag i dag erfarit att den danska regeringen beslutat acceptera det svenska erbjudandet att bygga och bekosta en fast broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Likaså hälsar jag dagens beslut om byggandet av bron över Stora Bält med mycket stor glädje Flygplatsen i Sturup, Malmö-Köpenhamnlinjen och den nu beslutade bron över Stora Bält kommer otvivelaktigt på sikt att verka stimulerande för Österlen och Nordöstskåne. Vi kommer att få en bättre balans mellan östra och västra Skåne. Jag anser att detta är en betydligt bättre decentraliseringspolitik än den herr Dahlgren till min mycket stora förvåning gjorde sig till tolk för, kanske är det så att herr Dahlgren icke riktigt känner till Skånes geografi.

Herr talman! Jag hade tänkt att debatten för min del skulle vara slut, men efter herr Taubes anförande här vill jag upprepa vad jag förut har sagt. Jag sade nämligen att om Danmark inte hade för avsikt att bygga flygplats på Saltholm, då har jag ifrågasatt, om det här var den lämpligaste lokaliseringen av en vägförbindelse till kontinenten. Jag ifrågasatte därför, om man inte kunde tänka sig att en led mellan Helsingborg och Helsingör, som skulle innebära att man också fick en järnvägsförbindelse och inte enbart en satsning på bilismen, skulle komma att ställa järnvägarna i ett bättre konkurrensläge. Det tycker jag är intressant efter den diskussion vi har fört i dag, under vilken jag bl.a. har fått påskrivet att vi ifrån centerpartiet inte vill göra någonting för statens järnvägar. Det har jag bemött förut. Men det här borde väl ytterligare föranleda att sådana kommentarer inte bör fällas om centerpartiet. Jag har också sagt att jag i och för sig har hälsat linjen Malmö— Köpenhamn med tillfredsställelse men förutsatt att den inte inkräktar på det nationella vägbyggandet. Den ståndpunkten står jag kvar vid. jag nu trots allt står här i talarstolen, får jag kanske Herr talman! också ta upp några av de påståenden som statsrådet Norling gjorde här och som jag tycker inte skall stå oemotsagda i den här debatten. Det gäller fortfarande frågan om SJ och centerpartiet. Den enda punkt där statsrådet kunde finna att centerpartiet hade en avvikande uppfattning mot honom och SJ gällde SJ:s regionala organisation. Förslaget i den frågan fälldes ju av riksdagen förra hösten Min reflexion till statsrådets påstående är väl närmast: Vad har den frågan med SJ:s ekonomiska situation och konkurrenssituation att göra? Statsrådet menar väl inte på allvar att den besparing man säger sig kunna åstadkomma för SJ med ndrad driftsorganisation slår ut omedelbart. Det är ju en besparing som man kanske kan göra på en femårsperiod och först därefter slår den ut för fullt. Statsrådet menar väl inte att hans egen proposition i samma fråga i år är sämre än den proposition riksdagen fällde i fjol? Frågan har väl ändå blivit bättre behandlad genom den här åtgärden. Vad som kanske är viktigare i den debatt vi har fört är att statsrådet gjorde gällande att vi — och inte minst jag — målar en mörk bild av den nuvarande trafiksituationen i det här landet. Men är det inte sanningen som den framstår, som vi i det här huset skall säga? Det kan väl ändå inte vara statsrådets mening att de nuvarande transportförhållandena är så bra att de inte kan bli bättre? Det kan väl inte vara så att de kollektiva transporterna både i tätort och i glesbygd nu är så maximalt bra som de kan vara? I så fall — varför överger människorna dessa transportmedel? Varför är det så att människor, inte minst i glesbygd, upplever förhållandet i dag så att det inte finns sådana kollektivtransporter som de kan använda? Det är ju det som denna dis! sion i stort rör sig om. Genom de åtgärder vi föreslagit och det trafikpolitiska program vi nu lägger fram menar vi att visst kan man ändra på det här så att det blir bättre förhållanden för människorna. Får jag rätta till ett missförstånd om Öresundsbron och statsrådets uttalande här. Statsrådet ifrågasatte om vi nu var principiella motståndare till fast vägförbindelse med Danmark. Det har jag ju aldrig sagt. Jag har i stället sagt att vi hälsar förslaget med tillfredsställelse. Jag har dock ifrågasatt lokaliseringen, om det är så att man inte bygger flygplatsen på Saltholm. Sedan undrade statsrådet Norling varför vi inte lägger fram vårt trafikpolitiska program så att alla kan få del av det. I detta fall kanske statsrådet skulle kunna hjälpa mig med den rena procedurfrågan. Jag kan nämligen inte finna någonting i den nuvarande riksdagsordningen som möjliggör för centerpartiet att lämna vårt trafikpolitiska program som en motion redan nu. Jag har funnit att vi inte har något tillfälle till det förrän i januari månad. Kan jag få hjälp med anvisningar om hur det är möjligt skall jag naturligtvis omedelbart se till att vårt trafikpolitiska program lämnas som en motion. Herr Lothigius gjorde en intressant deklaration om konkurrensförhållandena. Statsrådet Norling efterlyste hur vi vill föra över långväga godstransporter som vi har sagt i vårt trafikpolitiska program — till rälsbundna transporter. Låt mig då påpeka, att det finns och alltid kommer att finnas situationer där det är omöjligt att låta konkurrensen få fritt spelrum om man vill att alla människor i samhället skall ha tillgång till exempelvis transportmedel. Det blir helt enkelt så att samhällsintresset måste ta över i en viss situation. Detta kan ordnas genom styrningsmedel, det kan ordnas genom att samhället subventionerar företag eller på andra sätt ändrar förhållandena. Vad som är viktigare än medlen man väljer, dem kan man diskutera senare, är naturligtvis uppfattningen, att det ur samhällssynpunkt kan vara nödvändigt med ett ingripande om det gagnar samhällsekonomin och människorna
Herr talman! Jag har, i likhet med herr Taube, fått en muntlig underrättelse om att den danska regeringen skall ha sagt ja till det svenska erbjudandet om att bygga och finansiera en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Det hoppas jag skall ske inom de närmaste timmarna. Vi får återkomma till de mera officiella ställningstagandena senare och bara hoppas att det vi hört i dag ryktesvägen är riktigt. Det är emellertid anledning att i det sammanhanget sätta ett litet frågetecken redan nu för vad centerpartiet säger. Jag tror herr Dahlgren när han förklarar att centerpartiet inte har någonting emot en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Kvar står kanske dock ett litet frågetecken för den fortsatta diskussionen, var centerpartiet står i den här frågan. Sedan tog herr Dahlgren också upp SJ-propositionen från i fjol. Han sade att den skulle jag inte använda som ett argument när det gällde frågor där man från oppositionen har varit litet njugg mot SJ. Ja, säg inte det, herr Dahlgren. Det gällde ändå ett organisationsförslag som skulle ha betytt åtskilliga miljoner i förbättrat resultat för statens järnvägar. Nu kommer den frågan tillbaka om ungefär 14 dagar. Vi avvaktar med stort intresse resultatet av behandlingen i kammaren. Jag har tidigare sagt att alla till buds stående medel — om de är realistiska — bör användas för att förbättra SJ:s ekonomi. Då får man inte säga som herr Dahlgren tyvärr gjorde, att den ekonomiska effekten inte kommer på en gång. Nej, det är klart att den kanske inte gör i varje krona, men verksamheten skulle bli ganska dyr om vi beträffande alla rationaliseringsåtgärder skulle resonera så att om de inte slår på en gång skall vi inte genomföra dem. Det är nog viktigt att man vid behandlingen av sådana här principfrågor gör klart för sig att om man inte låter statens järnvägar fortsätta sin rationaliseringsverksamhet så äventyrar man naturligtvis möjligheterna att bibehålla verksamheten på det sätt man önskar. Man försvårar möjligheterna till en prissättning i företaget som står i rimlig proportion till de tjänster som utbjuds i varje ögonblick. Detta sagt mot bakgrunden av att SJ:s ekonomi inte är vad den egentligen borde vara. Härtill kan läggas, herr Dahlgren, att när man skall diskutera trafikpolitiken — jag sade det också i mitt första, längre inlägg — så gäller det hela tiden att veta att man både kan stå fast vid de positiva förslagen och ta de negativa effekterna i olika anslagsfrågor. Efter herr Dahlgrens för olika former av styrningar för att hjälpa SJ, utgår jag från att vi har kommit betydligt längre i denna diskussion än tidigare. sista inlägg, där han inte är främmande
Herr talman! Till kommunikationsminister Norling vill jag säga att jag har hört en del av den danske kommunikationsministerns anförande på band, så jag tror nog att det är sanning, som väl är. Det är klart att avvägningen mellan lokaliseringspolitiken och SJ är ett svårt problem det är jag den förste att erkänna. Men jag tror inte att det kommer att inverka särskilt negativt för SJ att vi inte får en HH-linje med järnvägsförbindelse, om nu bangårdsfrågan i Helsingborg ordnas. Det är dock, som jag sade förut, en mycket kort sträcka. Även om den danska regeringen skulle ha sagt nej till Saltholm, står jag fast vid min uppfattning att vi ändå skulle ha tagit MK-linjen, det talar alla lokaliseringspolitiska skäl för. Härvidlag har alltså herr Dahlgren och jag icke samma uppfattning. Nu har danska regeringen just i dag sagt ja till flygplats på Saltholm, och man räknar med att den skall vara färdig 1985. Under dagens lopp har herr Dahlgrens inlägg så att säga blivit överspelat. Märk väl, herr Dahlgren: detta är inte på något sätt elakt sagt, det är endast ett konstaterande att ibland sker saker och ting mycket snabbt. Efter mer än 30 års väntan är vi nu glada att denna fråga är löst. Personligen är jag, som jag sagt i tidigare inlägg, mycket glad att det blev just MK-linjen.
Herr talman! Herr Taube har nu talat om att det skall byggas en flygplats på Saltholm. Jag väntar väl tills jag får ett besked från regeringen hur det förhåller sig med den saken. Det är till statsrådet jag har ällt frågan. Får jag bara sluta, herr talman, med att ställa ytterligare en fråga till herr statsrådet, när han återkommer till propositionen om SJ:s regionala indelning: Anser statsrådet att den proposition som han har framlagt i år om SJ:s regionala indelning är bättre än den som avslogs av riksdagen i fjol?
Herr talman! Jag får nog svara ja på den frågan, eftersom det år som har gått sedan riksdagen avslog det första förslaget i fjol har inneburit att en mycket kraftig rationaliseringsvåg på alla andra områden har gått fram vid SJ. Sedan december i fjol fram till december i år har exempelvis på den lokala nivån 1 500 människor vid SJ rationaliserats bort utan att riksdagen vare sig skulle eller kunnat påverka det. I den centrala förvaltningen har under samma tid oc förslag om flera hundra mans bortrationalisering väckts, och dessa förslag är nu på väg att genomföras. Jag menar att verkligheten på ett bättre sätt i år pekar på nödvändigheten av att även på den regionala nivån ta det förslag som finns i denna proposition. I det avseendet, herr Dahlgren, tycker jag att den är bättre.
Herr talman! Med ledning av vad herr statsrådet sade i sitt senaste inlägg torde väl kunna konstateras att riksdagen föregående år gjorde rätt i att avslå den proposition som statsrådet då framlade om SJ-organisationen.
Herr talman! Med den motivering och det argumenteringssä herr Persson i Heden använder skulle idealet v. tt som att vänta många till, för då skulle man komma till ett ännu bättre resultat rationaliseringsmässigt bland den lägre personalen, Skall vi uppfatta herr Persson så?

Herr talman! Frågan om tillsättandet av en kriminalpolitisk kommitté är inte ny här i riksdagen — och det är inte någon ny fråga annars heller för den delen. Jag vill erinra om att både riksåklagaren och kriminalvårdsstyrelsen tidigare har lagt fram förslag om att en kriminalpolitisk kommitté skulle tillsättas, och här i riksdagen har också under ett flertal När riksdagen tidigare år har behandlat detta ärende har man genomgående ansett att skäl saknades för riksdagen att ta något initiativ i frågan. Vid förra årets riksdagsbehandling erinrades det dock om att det kunde finnas anledning överväga inrättandet av ett centralt organ för att få ett mer samlat grepp om det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Men eftersom brottmålsutredningen då hade lagt fram förslag om det, menade utskottets majoritet att anledning saknades för riksdagen att ta något initiativ i det hänseendet.

Jag tycker det bör noteras att den oro över brottsutvecklingen som motionärerna och reservanterna åren igenom har givit uttryck åt och som har varit det verkliga motivet för önskemålet om tillsättandet av en kriminalpolitisk kommitté inte har haft någon egentlig respons hos socialdemokraterna i utskottet eller i riksdagen. Man har under många år förlitat sig på att Kungl. Maj:t skulle ta initiativ i denna fråga, men det initiativet har hittills uteblivit. Jag menar emellertid att den snabbt stigande brottsligheten är så oroväckande att en ansvarsmedveten regering hade bort finna det förenligt med sina intressen att låta företrädare för de sättningslöst få diskutera igenom de åtgärder olika riksdagspartierna föru som är möjliga och lämpliga att vidtaga. Så sent som under 1940 och cerheten och tryggheten till liv 1950-talen betraktades i vårt land rättssä och lem som någonting ganska självklart. Det är under 1960-talet som den här förändrade situationen med en snabbt stigande brottslighet inträtt. Den har ökat så kraftigt att antalet brottsbalksbrott under ett decennium fördubblats. Man kan, menar jag, nu tala om att det går en våg av laglöshet över landet. Vi har också fått nya inslag i brottsligheten. Allt fler människor finner det förenligt med sin uppfattning att under hot tilltvinga sig stora summor pengar. Man döljer inte längre brottsligheten som man gjorde förut, utan man går så att säga med öppet visir in i affärerna och bara tar det man vill ha och säger: Anmäler Du så skall vi märka Dig för livet, så försök inte med det! Man använder alltså hot om repressalier i olika sammanhang. Och den här ta-vad-du-vill-mentaliteten börjar breda ut sig alltmer. Det är också någonting som många ungdomar tyvärr upplever som acceptabelt. Vi har naturligtvis också fått ett inslag av internationell brottslighet. Den internationella terrorismen väcker uppseende, och i det hänseendet har regeringen vidtagit åtgärden att man tillsatt en kommission med företrädare för de olika politiska partierna för att utröna hur man skall kunna komma till rätta med den. Men ändå vågar jag påstå att det är den vardagliga kriminaliteten, den som inte ger de stora rubrikerna i tidningarna, som är den mest kännbara för människor i allmänhet. Allt fler av oss kommer i beröring med denna kriminalitet. Och det är vi enskilda som til syvende og sidst får bära kostnaderna för och konsekvenserna av denna kriminalitet. Jag kan bara erinra om de ökade försäkringspremierna, och vi kan erinra oss att man nu inte längre får ersättning för saker som man inte förvarat på s.k. stöldsäkert sätt. Vi kan som en liten kuriositet notera att polisen numera anser sig behöva annonsera i dagspressen om hur människor skall skydda sig mot väskryckning. Och det skulle finnas mycket mer att nämna i detta sammanhang. De grepp som regeringen hittills har tagit för att råda bot på denna utveckling har haft prägel mer av lappverk än av genomtänkta åtgärder. Vi har fått delförslag i olika hänseenden, och de förslagen har ibland kommit till därför att det har hänt någonting speciellt eller därför att man upplever situationen som så allvarlig att man menar att den allmänna opinionen kräver att någonting skall göras. Åtgärderna har alltså inte varit ett uttryck för en genomtänkt kriminalpolitisk uppfattning från regeringen utan har snarare varit nödvändiga för att något så när tysta den kritik som annars skulle kommit. Man har också vidtagit andra åtgärder, t.ex. att i praktiken avskaffa snatteribrottet. Jag menar att man inte kommer till rätta med kriminaliteten genom att avkriminalisera vissa avarter — snarare döljer man då den verkliga brottsligheten genom att inte rubricera gärningen som brott. Vi vet också att polisen sedan länge är underbemannad, vi vet att upptäcktsrisken för brott är alltför ringa och att uppklaringsprocenten ligger på en oacceptabelt låg nivå. Jag menar att de partiella reformernas väg nu bör vara slut. I varje fall är det inte tillräckligt att gå fram med enbart partiella reformer. Det som nu behövs är att representanter för de olika politiska partierna får sätta sig ned och i en kriminalpolitisk kommitté bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Genom den kommission, som är tillsatt för förebyggande av politiska våldsdåd och som jag själv har tillfälle att delta i, har jag fått erfarenhet av en parlamentarisk kommitté som givits möjligheter och resurser att arbeta snabbt och effektivt. Om de internationella terroristdåden är värda en sådan politisk kommitté, tycker jag att också den skrämmande brottsligheten i vårt land, som är vardagsmat för allt fler människor, är värd en snabbt arbetande kriminalpolitisk kommitté. Jag tycker därför att det finns alla skäl för riksdagen att ändå ge uttryck åt den klara uppfattningen att en sådan kommitté nu bör tillsättas. Denna kommitté kan naturligtvis få mångahanda arbetsuppgifter, och jag föreställer mig att kommittén bör arbeta i två etapper: att först lägga fram förslag som kan tänkas ge effekter på kortare sikt och att sedan Nr 126 arbeta fram mer långsiktiga förslag. Man bör därvid naturligtvis gå igenom brottsbalken och verkställighetsreglerna. Denna översyn måste på ett helt 29 november 1972 annat sätt än vad som för närvarande sker ge uttryck för uppfattningen — att även brottet och konsekvenserna av brottet bör stå i centrum och inte Till som hittills enbart brottslingens situation. Det är brottets samhällsfarlig = Ufredning på het och påföljderna för den laglydige medborgaren som jag anser också kriminalpolitikens bör stå i fokus för utredningen. område m.m. Vi måste också, som jag ser det, ändra påföljdssystemet, så att vidare samhällsingripanden verkligen sker i de fall polisen ingripit. Det är inte acceptabelt att efter en lång rad polisingripanden inga andra åtgärder vidtas än att man gör en utredning. Det gjordes i förra veckan en razzia här i Stockholm. Man tog hand om 104 personer, men inte i något av dessa fall vidtogs några konkreta åtgärder. Det gjordes en utredning och därefter släpptes vederbörande — ingenting annat hände. I synnerhet när det gäller ungdomar är det helt otillfredsställande att dessa får den uppfattningen att det i det här landet går bra att begå brott efter brott utan att samhället ingriper på ett sådant sätt att de upplever det som en reaktion. Sedan är självfallet åtgärder på längre sikt väsentliga. Jag anser att normbildningen därvidlag är viktig. Vi måste återställa respekten för lag och rätt i det här landet — det är ju ändå grunden för en demokrati. Jag måste, herr talman, ändå tillåta mig att säga att jag tycker att justitieministern själv med vissa dunkla uttalanden har bidragit till att vi kommit att leva i ett skymningsland där gränsen mellan vad som är lagligt och olagligt på något sätt flyter. Vi har också kommit i en situation då många tycks anse att det är en demokratisk rättighet att bryta mot lag och ordning, samtidigt som man på högsta ort inte tillräckligt tydligt klargör att demokratin förutsätter just denna respekt för lag och ordning. Jag har tillåtit mig att göra dessa kommentarer eftersom jag tror att det också är fråga om en normbildning och att vi politiker — från de högsta till de lägsta — har ett ansvar för denna normbildning; ingen av oss bör dra sig undan det ansvaret. Jag tycker alltså att alla sakliga skäl talar för att riksdagen nu ger uttryck åt den uppfattningen att en sådan här kommitté utan dröjsmål skall tillsättas. Den skall arbeta förutsättningslöst, ha representanter för de olika politiska partierna och få den expertis till sitt förfogande som kan behövas. Jag tycker inte att riksdagen längre skall nöja sig med att konstatera att frågan om ett centralt samrådsorgan har aktualiserats i Kungl. Maj:ts kansli och att vi bör vänta och se vad Kungl. Maj:t gör. Jag tycker att riksdagen skall ge uttryck åt en klar uppfattning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! ”Alla människors lika värde och rättigheter” talar vi om i högtidliga sammanhang. De svenska partierna tar gärna denna slogan som bevis på hur jämlik man är. Jag är också övertygad om att man vill åstadkomma en politik, som har detta som målsättning. Denna grundsats I ett rättssamhälle som skall ge trygghet åt alla medborgare måste såväl det allmänpolitiska arbetet som de kriminalpolitiska insatserna präglas av respekt för individen. måste vara vägledande även för de kriminalpolitiska insatserna att ett samhälle skall kunna fungera måste det finnas lagar och förordningar som reglerar samhällets och individernas handlande. Jag vill gärna på att den uppfattning om människovärdet och individernas ansvar för varandra som kristen livsåskådning och humanism representerar varit självklar utgångspunkt i vår rättsuppfattning i dessa sammanhang. Men vi måste erkänna att vi inte lyckats så leva upp till dess värst bra i detta land att ideal. Inte utan fog talar vi om vår höga standard. Svensken i allmänhet har ju vad som behövs till livets uppehälle. Detta borde ju medverka till att ett sneglande till medmänniskans tillgångar, till hennes liv och lem skulle vara starkt reducerat. Men ingalunda har så blivit fallet. Många människor känner i dag en otrygghet som aldrig tidigare. Det står i en av de motioner som vi nu behandlar att det är ett grundlä samhällskrav att medborgarna skall kunna känna trygghet till liv och egendom. Många människor känner inte denna trygghet i dag. Man skall naturligtvis inte överdriva, och det kanske målas i alltför mörka färger ibland när man vitsordar äldre människors rädsla att om kvällarna vistas ute på gator och torg. Men så mycket är säkert att situationen inte är godtagbar. Många människor känner sig verkligen oroliga, när de vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Den saken är klar att den standardstegring som ägt rum i vårt land inte har fö jts av en motsvarande positiv utveckling i fråga om laglydnad och rättstrygghet. Antalet brottsbalksbrott under de första nio månaderna i år uppgår till 432 314. Det skulle vara något lägre än motsvarande tid i fjol men ganska markant högre än 1970. Man förvånas verkligen över att det begås så många brott. Men om vi talar om den standardhöjning som kommit våra medborgare till del och att detta skulle stävja brottsligheten, så skall vi dock komma ihåg att det i vårt samhälle fortfarande finns t kan främja brottslighet. Många fler av dem som blir illa behandlade kunde ju väntas begå brott. Man förvånas lika mycket över att så många brott begås av dem som har det bättre ställt. Man kan alltså inte avskilja brottsligheten till vissa inkomstklasser eller socialgrupper. Vad är då anledningen till den alltför branta kurvan vad beträ brottsligheten? Ja, jag tror att en väsentlig skuld till det nuvarande läget hårdhet och orättvisa, som vi är, som påtalas i motionerna, den snabba urbaniseringen. Den försämrade miljön, den starka urbaniseringen och koncentrationen till stora tätorter, befolkningsomflyttningarna och den ökade stressen härtill är de faktorer som i dagens samhälle får ses som en bakgrund till att brottsutvecklingen har haft en sådan trend de sista tio åren. Strukturomvandlingen till ett högindustrialiserat och hårt urbaniserat samhälle med stora förändringar i arbetsoch levnadsförhållanden har gjort det svårare att upprätthålla en naturlig gemenskap mellan män niskor och en läkande harmoni. Nu säger någon: ”Det går inte att vrida klockan tillbaka och är ej heller önskvärt.” Jag håller delvis med om detta, men jag är likafullt övertygad om att vi måste få en bättre planering av vårt samhälle. Vi har hitintills i stort planerat ett samhälle för koncentration på olika områden, vilket lätt skapar intoleranta människor. En god miljö, som ger människan trygghet och stabilitet, ger bättre möjligheter att förebygga social misär och brottsligt beteende. Låt oss ta exempel från bostadsmiljön. Det är uppenbart att trångboddhet och höghusboende ofta medför otrivsel både inom familjen och mellan grannar. De nybyggda tätortsområdenas brist på goda lekmiljöer för barn och fritidsaktiviteter för ungdomar skapar gärna konflikter som lätt utlöses i brottslighet. Det är nödvändigt att sätta kriminaliteten i ett större samhällsperspektiv. Vidare är vi ju alla överens om att det är den förebyggande verksamheten mot brottsligheten som mera måste beaktas. Polisens vardag i denna tid är enkelt uttryckt inte lätt. Personligen är jag inte lite imponerad av dess agerande. Att vara underbemannad på många håll och ändå försöka lösa dessa ofta grannlaga uppgifter och i flertalet fall även lyckas är inte dåliga insatser. I Stockholmstidningarna ser man som rubriker: ”Butiksvåldet bara ökar”, ”Vi står maktlösa, säger affärsfolket” eller ”Skulle skydda hustrun, slogs ned”. En ledande tjänsteman inom rikspolisstyrelsen säger att fruktan för våldet är så stor att många människor av rädsla för repressalier inte vågar avslöja sina namn vid kontakt med pressen. Det var just detta som fru Kristensson berörde i sitt anförande. Kriminella element, som fru Kristensson talade om, går in i affärerna och säger: Får jag inte det här nu, så får du stryk förr eller senare! Sådan är mentaliteten. Det är för ungdomens skull vi måste få andra normer, säger polisen. Ungdomen är i brist på normer på väg in i kriminaliteten. Nu märker vi för all del att denna företeelse inte enbart drabbar vårt land. Genom de rapporter vi får genom massmedia märker vi att inte heller förhållandena ute i världen eller i Europa är bra. Vårt utskott var ju ute på en resa i höstas, varvid vi besökte Sovjet, Ungern och Österrike. I enpartistaterna Sovjet och Ungern fick vi väl inte riktigt de rapporter vi ville ha — det var brist på statistik — men att förhållandena inte var bra fick vi ändå klart för oss. När vi sedan kom till Österrike fick vi besked om att också narkotikabrottsligheten där var i starkt stigande. Att förhållandena är sådana ute i världen behöver emellertid inte på något vis föranleda oss att förhålla oss passiva, utan vi måste vara aktiva när vi har det så ställt med brottsligheten som vi har det i vårt land. Med anledning av motionerna yrkar vi reservanter på en utredning för brottslighetens förebyggande och bekämpande. Jag vill inte säga att samhället varit passivt när det gäller kriminalvården. Det är flera utredningar som de senaste åren arbetat med olika frågor inom kriminalvården. Samtliga utredningar har dock gällt antingen påföljdssystemet eller anstaltsvården eller frivården. Det är därför högst befogat att man gör en rejäl genomgång av vad som försiggår i samhället som medverkar till uppkomsten av brottslighet och att man överväger åtgärder som gör att färre personer begår brott. Det är de förebyggande insatserna som verkligen måste prioriteras för att vi skall kunna råda bot på dagens situation. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Brottet måste nu ställas i centrum, sade fru Kristensson; inte brottslingen, om jag fattade henne rätt. Visst är rättsskydd, skydd mot brottet som sådant, utomordentligt angeläget, men nog är det kanske bästa rättsskyddet att man anpassar människorna till efterföljd av lagar — både vanliga människor och lagöverträdare. Det var väl bara kravet på koncentration som gjorde att fru Kristensson inte tog upp hela det rättsskyddande resonemanget utan nöjde sig med bara en sida av saken. Jag tror att vi är rätt eniga om en mera nyanserad syn på medlen för kriminalitetens bekämpande. De är mänga. När vi från folkpartiet skrev vår partimotion var vi först inne på tanken att begära en beredning för kriminalprofylax, motsvarande den beredning för kriminalvården som tillsattes i november 1971 och som avslutat sitt arbete. Det bakomliggande motivet var självfallet en överförd tillämpning av den gamla maximen för att bekämpa sjukdom: Det är bättre med profylax än med terapi. Men vi fann snart att kriminalprofylaktiskt inriktade utredningsförslag visserligen inte var helt obefintliga, men att detta material var högst begränsat och inte var så substantiellt som i fråga om kriminalvården, dvs. de åtgärder som sätts in då brott redan har begåtts. Vad fanns att samla och söka sammanarbeta till ett mera konkret och i olika avseenden välavvägt, realistiskt och någorlunda snabbverkande förslag om kriminalprofylax? Ja, inte särskilt mycket. Vi bestämde oss därför för att föreslå, inte en beredning, utan en utredning med tre huvuduppgifter: för det första att aktualisera nya väsentliga forskningsuppgifter, för det andra att ge brottsförebyggande aspekter på skilda samhällsområden och för det tredje att ge förslag till mera direkt brottsförebyggande åtgärder. Det nya, om man nu kan tala om något nytt över huvud taget på något område, i den här uppläggningen, skulle vara att inte bara syssla med de människor som redan har befunnits brottsliga, utan på ett minst lika energiskt sätt och med kostnadsinsatser av väsentlig storleksordning få till stånd en rikt differentierad verksamhet för brottsprofylax. Vi måste söka mera målmedvetet än hittills hindra rekryteringen av lagöverträdare, inte vänta tills vi har brottslingen framför oss. Jag är för min del övertygad om att även ganska stora kostnadsökningar på brottsprofylax skulle löna sig. Jag är glad över att rikspolisstyrelsens chef nyligen i en konferens i Jönköping tog upp samma synpunkt som jag har gjort här i kammaren vid flera tillfällen, nämligen att man borde få ett samlat grepp om de ekonomiska förlusterna på brottsligheten. Då skulle vi på fastare grund kunna föra även en ekonomisk debatt om kriminalpolitikens uppläggning. Kanske vi skall vända oss till finansministern i fortsättningen för att vi äntligen skall få till stånd effektiva åtgärder mot en brottsutveckling, som, med vissa svårtolkade undantag för vissa brott, bara tenderar att öka. Justitieutskottets fotnot på s. 4 i betänkandet där det antyds att viss nedgång av brottsligheten 1969 i viss mån kan förklaras av ökad polisaktivitet avseende narkotikabrottsligheten är kanske det viktigaste bidraget till belysning av vad som är angeläget att satsa på för att bryta den uppåtgående brottskurvan. Ökad polisverksamhet har självfallet en allmänt brottsavhållande effekt. Det finns erfarenheter nog att peka på detta. Det inverkar alltså också på andra sorters brott än dem man är särskilt ute efter, i detta sammanhang narkotikabrottsligheten. Jag saknar för övrigt i utskottsbetänkandet det senaste beskedet från arbetsgruppen för kriminalitetsprognoser inom justitiedepartementet. Gruppen anser att ökningen av brottsbalksbrotten kommer att inte bara fortsätta utan även att öka starkare, nämligen för tiden 1972—1977 med 5 procent per år. Vi anför i vår motion gruppens tidigare besked om 3 procents årlig ökning i genomsnitt för åren 1968-1975. Det har, herr talman, spelat stor roll i debatten att 1968 års brottmålsutredning 1971 uttalat att det nu krävs nya grepp och en delvis ny syn på samhällets kriminalpolitik för att hindra en fortsatt ogynnsam kriminalitetsutveckling. Utredningen föreslog att ett centralt råd inrättas under justitiedepartementet med företrädare för samhällets högsta beslutande politiska organ och centrala myndigheter, rättsväsendet, näringslivet, folkrörelserna och kriminalvetenskaplig forskning. Det föreslogs vidare att till detta råd knyts ett institut för planering, utredning och verkställande av brottsförebyggande åtgärder. Verksamheten inom rådet borde, ansåg utredningen, särskilt inriktas på det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Herr talman! Förra årets motionsaktivitet för att vi äntligen skulle få se en nedåtgående brottskurva slogs tillbaka med hänvisning till resultat av de överväganden inom justitiedepartementet av utredningens uppslag om inrättande av ett centralt organ för kriminalpolitiska frågor som kunde förväntas. I år intar utskottsmajoriteten samma ståndpunkt. Frågan om detta organs inrättande har nu, enligt betänkandet från brottmålsutredningen, aktualiserats inom regeringen. Det borde kanske ha stått att denna fråga aktualiserats förra året men ännu ej lett till någon åtgärd, för det är ju faktiskt på det viset. Felet med majoritetens ståndpunkt är dels att man inte själv tycks vilja ta en ståndpunkt till behovet av samlade större kriminalprofylaktiska grepp, dels att man litar på att ett s.k. centralt organ på kriminalpolitikens område i en oviss framtid kan komma att tillsättas. Vi vill att det nu skall tillsättas en utredning med inriktning på att komma med konkreta förslag till kriminalprofylaktiska åtgärder, både snabbverkande och sådana som ger effekt på längre sikt. Jag anser dessutom att vi nu har nog med råd och organ av typen samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten eller samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruket. Visst kan det, herr talman, vara bra med sådan organiserad kontakt mellan berörda ämbetsverk, men nu krävs en parlamentariskt väl förankrad utredning med klart uppdrag att snabbt komma med praktiska förslag för kortoch långsiktig kriminalprofylax. Jag medger gärna att det är ett ganska svårt men utomordentligt nödvändigt uppdrag. Brottskurvan måste kunna brytas, det är säkert en allmän uppfattning. Låt oss nu satsa rejält på profylaxen utan att därför försumma terapin på det komplicerade område som ryms under beteckningen kriminalpolitik.

Herr talman! I likhet med herr Wiklund fäste jag mig speciellt vid fru Kristenssons yttrande att hon som en av huvudinriktningarna för den utredning, som reservationen till justitieutskottets betänkande nr 24 föreslår, vill sätta brottet i centrum och inte brottslingens situation. Jag hoppas i likhet med herr Wiklund att det var den knappt tillmätta tiden som gjorde att fru Kristenssons yttrande föll så. Vi måste väl ändå göra klart för oss att brottet i sig inte är något fullständigt fristående. Ett brott begås av människor mot människor, och brottslingens situation kommer verkligen in som en del i den stora bilden.

Även dessa ting utgör en mycket viktig del av det stora problemkomplexet. Jag tror att den debatt som nu förs om brott och brottsstatistik i någon mån kan påverka och har påverkat opinionen så att just denna del blir svårare att genomföra. I övrigt vill jag från utskottsmajoritetens sida framhålla att den oro för utvecklingen som här har tecknats delas av utskottet. Det är att observera att utskottets och reservationens skrivning är ganska lika fram till bedömningen av tillvägagångssättet. Man kan väl också, som vi gör i utskottet, säga att regeringen och det socialdemokratiska partiet har sannerligen icke visat brist på respons. Just nu pågår det ett större och mer omfattande reformarbete än någonsin tidigare. Vid sidan av kommittéväsendet pågår dessutom, inte minst inom rättsvårdsområdet, ett intensivt arbete för att genom rationaliseringsåtgärder och nya arbetsmetoder effektivisera verksamheten. Vi har alltså mer på gång nu än vi har haft tidigare.

Vi vet av erfarenhet att parlamentariska utredningar i regel tar mycket lång tid, och de här problemen spänner över praktiskt taget hela samhället. Det spänner över mycket mer än vad vi brukar hänföra till kriminalvårdsområdet. Nya synpunkter kommer ständigt till.

Tanken på en hård miljöbundenhet bakom en debut i egendomsbrott får inte alls något stöd i undersökningsresultaten. I stället pekar man på att skolan är en viktig källa till information om en hotande utveckling mot kriminalitet och asocialitet. Det finns tecken som tyder på att utbildningssamhället har ökat risken för kriminell utveckling hos ungdom som beteendeoch miljömässigt sett har dåliga förutsättningar för skolarbetet. Man har alltså här fått ytterligare synpunkter på ett problem som spänner över nästan allt vad vi har inom samhället. Därför hävdar vi inom utskottsmajoriteten att vi nu har en lösning inom Kungl. Maj:ts kansli. Jag behöver inte här upprepa vad brottmålsutredningen föreslår för det centrala rådet, eftersom herr Wiklund i Stockholm så ingående har redogjort för det, men jag tror det är ganska nödvändigt att peka på att detta förslag just har remissbehandlats. Förslaget om tillsättande av ett centralt råd har mötts med mycket stort intresse av remissinstanserna, och det har tillstyrkts av de allra flesta, även om en del tycker att man borde göra vissa kompletterande utredningar och se vilka direktiv som skall uppställas. Vi menar att ett sådant råd, med förankring inom expertis och inom forskning och med det parlamentariska inslag som fru Kristensson är så oerhört angelägen om, skulle ha möjlighet att ta hand om arbetet rörande de här frågorna ur de mera långsiktiga synpunkterna. Samtidigt måste självfallet de kortfristiga och kortsiktiga insatserna fortsätta. Där tycker vi att t.ex. kriminalvårdsberedningens uppdrag visar hur man snabbt kan åstadkomma kortsiktiga lösningar.

Med det anförda ber jag, herr talman, eftersom vi åtskilliga år har diskuterat dessa frågor, i allra största korthet att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 24.

Herr talman! Eftersom både herr Wiklund i Stockholm och fröken Mattson uttryckte tveksamhet om vad jag avsåg med mitt tal om att brottet skulle komma i centrum, är det möjligt att jag uttryckte mig något oklart. Min mening var att säga att den debatt, som hittills har förts, i alltför stor utsträckning har inriktat sig på brottslingen och hans situation. Man har glömt brottet och offret. Jag menar att vi måste få en balans i vårt sätt att se på dessa frågor, så att man mer än vad som hittills skett diskuterar själva brottet och samhällets reaktioner mot det samt brottoffrets situation. Till herr Wiklund vill jag kort säga ett par saker. Anledningen till att vi inte ville ta in justitiedepartementets prognosgrupps förutsägelser om brottsutvecklingen var att det ju alltid är svårt att göra prognoser och att gruppen tidigare har misslyckats ganska kapitalt i sin verksamhet. När den trodde att brottsligheten skulle stiga med 3 procent steg den i själva verket med 15 procent. Det kan ibland kanske vara barmhärtigt att utelämna sådana uppgifter. Jag håller med herr Wiklund om att vi i och för sig har nog med samarbetsorgan på detta område. Mot vad fröken Mattson sade vill jag genmäla att jag inte tror på ett stadigvarande organ, där det sitter toppersoner med liten tid till förfogande för det praktiska arbetet. Jag återkommer till vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att jag nu själv har fått bevis på att det är möjligt att ge en parlamentarisk utredning sådana resurser för sin verksamhet att den kan arbeta effektivt och snabbt.

Jag kan inte förstå vad som skulle lägga hinder i vägen för detta. Fröken Mattson säger att så mycket är på gång och att man därför bör avvakta de resultat som detta leder till. Det är ju den vanliga argumenteringen som vi så länge har fått höra. Men när man ser efter vad det är som är på gång finner man, att det egentligen inte är något som skulle kunna åstadkomma den samlade bedömning som jag tror att vi alla är ense om nu måste komma till stånd. Åtalsrättskommittén, som skall pröva hur man med andra medel än lagföring skall beivra lagöverträdelser, är väl egentligen inte vad vi syftar till med en sådan bedömning. När det vidare gäller den kriminologiska forskningen har man i vårt land över huvud taget inte haft någon forskning i de centrala frågorna om allmänprevention och individualprevention, utan den forskning som bedrivits har hela tiden inriktat sig på behandlingsverksamheten När det slutligen gäller kriminalvårdsberedningen saknar man verkligen en diskussion om kriminalpolitikens målsättning, som jag tycker är en central fråga.

Herr talman! Som fru Kristensson framhöll kan även en parlamentarisk kommitté arbeta snabbt. Man kan dessutom göra utbrytningar ur utredningsuppdraget. Allt fler kommittéer börjar nu förfara på detta sätt, eftersom de funnit att det skulle dröja alltför länge om man skulle vänta tills hela utredningsuppdraget föreligger färdigt i ett enda betänkande. I stället delas uppdraget upp i olika bitar. Det är uppenbarligen möjligt att göra det även på det här området. Men, fröken Mattson, om vi inte får en parlamentarisk kommitté, när får vi det centrala rådet? Remissbehandlingen är ju inte avslutad alldeles nyss. Den är avslutad för bra länge sedan. Det talades om redan förra året att man kunde tänka sig att rådet kom att inrättas i enlighet med brottmålsutredningens förslag. Såvitt jag vet har ännu inga förberedelser gjorts eller ännu mindre något råd tillsatts. Herr talman! Jag passar också på att yrka bifall till reservationen. Jag förbisåg det i mitt första inlägg.

Herr talman! Det är kanske förmätet att ha en annan uppfattning än den utredning hade som fröken Mattson åsyftade och som sade att trångboddhet och höghusbebyggelse inte har den negativa inverkan på ungdomens beteende som man kanske i förstone hade trott.

De tvingas att söka kamrater som många gånger kan vara bra men som också kan ha en negativ inverkan. Att tvingas att ständigt vara ute därför att man inte trivs hemma tror jag är en negativ faktor. Sedan håller jag med utredningen helt och hållet, när den påstår att de alltför stora skolorna, mastodontskolorna, som i dag finns på sina håll, inte är bra. Den saken är jag helt överens med utredningen om. Regeringen har väl på senaste tiden fått upp ögonen för detta. Utbildningsministern har ju tillsatt en utredning som syftar till att man på skolans område skall ha mera att säga till om på det lokala planet. Skolorna skall inte dirigeras så mycket från centralt håll som hittills. Slutligen vill jag också säga till fröken Mattson att alltför många utredningar inte är bra, men den utredning reservanterna föreslår kan arbeta snabbt. När det brinner i knutarna har man i regel bråttom. Nu brinner det verkligen, och därför tror jag att utredningen skall kunna arbeta snabbt.
Herr talman! Jag slog upp protokollet från den debatt som vi hade om det här förslaget förra året. Jag vet inte om herr Westberg, som då var huvudtalare för kravet på en utredning, var representativ, men han sade i alla fall att det är ett oerhört svårt arbete att göra den här utredningen. Det krävs mycken tid för att tränga in i olika delar av detta stora fält, ansåg han. Jag vill instämma med herr Westberg och uttrycka förhoppningen att riksdagen inte tror att en sådan utredning som nu föreslås kan arbeta snabbt. Tror man det, kommer man nämligen definitivt att misslyckas, eftersom det är så enormt stora och viktiga områden som berörs. För det första hoppas jag att utredningen icke kommer till stånd — jag tror inte att den behövs — och för det andra anser jag att den definitivt icke skulle kunna arbeta snabbt. Sedan vill jag gentemot herr Wiklund i Stockholm, i någon mån gentemot herr Johansson i Växjö, säga att det kan väl vara ganska bra att vi har dessa samrådsgrupper. Jag har citerat vad som kommit ut av en klientelundersökning. Det är möjligt att urvalet är för begränsat, men nya Synpunkter har i alla fall kommit till som bryter mot vad man tidigare har sagt.

Då är det väl angeläget att i råd kunna diskutera förebyggande åtgärder.
Herr talman! När jag hörde fröken Mattson gjorde jag en reflexion för mig själv. Jag vet inte hur det är möjligt att man kan yrka avslag på förslaget om en kriminalpolitisk kommitté med motiveringen att det skulle ta för lång tid innan en sådan gav resultat och att man kan ha hållit på att ge samma motivering i inte mindre än sju år. När man år efter år avvisar ett sådant förslag upplever man inte själv att frågan är särskilt brådskande. Ett sådant handlande ger ingen riktig tilltro till att regeringspartiets företrädare verkligen menar att ärendet är brådskande.
Herr talman! Också jag skulle vilja säga till fröken Mattson att även en parlamentarisk utredning kan arbeta snabbt. Jag sade i min förra replik att den kan arbeta snabbt om den på ett lämpligt sätt delar upp sina arbetsuppgifter, och det finns alla möjligheter att göra det. Man kan alltså först ta de åtgärder som påkallar uppmärksamhet omedelbart till genomförande eller i varje fall förslagsställande och därefter genomförande och sedan kan man ta de mer långsiktiga åtgärderna för sig. Om man delar arbetsuppgiften bör det gå att nå snabba resultat också med en parlamentarisk utredning. Vidare har jag inte vänt mig mot samarbetsorganen som finns på det här området samrådsgrupper som fröken Mattson sade. Jag har inte vänt mig mot dem; jag tror att det kan ha sitt värde att det finns kontakter också i den formen mellan olika berörda ämbetsverk och verkschefer, men det är nu nödvändigt att få fram förslag till åtgärder som är parlamentariskt förankrade redan från begynnelsen. Det är därför jag ställer mig bakom reservationen.
Herr talman! Jag tror bara att fru Kristensson har alltför stark tilltro till just en parlamentarisk utredning, och jag vill erinra om att även vi parlamentariker är ganska arbetstyngda. Det som skiljer utskottsmajoriteten och minoriteten det vill jag betona är egentligen inte åsikten om angelägenheten av de här åtgärderna, utan det är vår uppfattning om hur man bäst skall ta itu med de här frågorna. Vi anser att den som läser betänkandet verkligen får belägg för det påstående vi har gjort, nämligen att det på det här området pågår mer reformer än det gjort tidigare. Vi bedömer det förslag som skisseras av brottmålsutredningen som det bästa. Jag yrkar återigen bifall till utskottets hemställan.

egendom. Med den omfattning som brottsligheten i vårt land har tagit Nr 126 under det senaste årtiondet kan man inte säga att samhället fyller den Onsdagen den uppgiften på ett godtagbart sätt. Det är inte bara det ökade antalet brott 29 november 1972 som är oroväckande. Än värre är utvecklingen mot ökad användning av våld och ökad brutalitet i våldsbrotten — ofta en rent meningslös brutalitet mot offren. Det borde vara en angelägen uppgift för regeringen att föreslå effektiva åtgärder för att minska brottsligheten. Jag skall gärna medge att en del har gjorts. Polisen har fått ökade resurser både i fråga om antal polismän och i fråga om teknisk utrustning. Men tyvärr har ökningen av resurserna gått långsammare än ökningen av brottsligheten — trots att man från oppositionshåll år efter år har betonat vikten av att polisen får de resurser som den måste ha om den skall kunna fullgöra de uppgifter som samhället har lagt på den. Det är också riktigt att kriminalvården i frihet har byggts ut, men tyvärr har också denna utbyggnad skett alltför långsamt i förhållande till behovet, och det avsedda resultatet har därför inte kunnat uppnås. Om vi är överens om att det är nödvändigt att förstärka både polisens och frivårdens resurser, tror jag att vi också kan vara överens om att man inte löser problemet med brottsligheten enbart genom sådana åtgärder. Man har mer och mer kommit till insikt om att man också, och kanske rent av främst, måste satsa på förebyggande åtgärder mot uppkomsten av kriminalitet. Det är för sent att försöka förändra en persons beteende först när han har nått den ålder då han är mogen för polis, åklagare och domstol. Då blir ofta den enda utvägen att i samhällsskyddets intresse döma honom till långvarigt frihetsstraff. Det är flera fördelar med förebyggande åtgärder, främst då inom barnaoch ungdomsvården. En tidigt insatt lämplig åtgärd ger i regel bättre resultat än om man väntar tills den unge har fastnat i asocialitet och kriminalitet. Dessutom kan tidigare insatta åtgärder göras mjukare och humanare och innehålla mer av inlärning än av tvång. Det är därför som det är så viktigt att ett bättre samarbete kommer till stånd mellan hem, skola och samhällets barnaoch ungdomsvård. Detta samarbete bör också omfatta polisen, som redan gör en — tyvärr dock alltför begränsad — insats i fråga om rättsundervisning i skolorna. Men man måste också försöka få med de ideella organisationerna i detta arbete, om resultatet skall bli gott. I skolan möter den unge det samhälle som han som vuxen skall verka i, och det är där som han måste lära sig de grundläggande reglerna för sammanlevnaden. Kan inte skolan eller barnavården göra detta, ja då behövs det mycket hårdare åtgärder för att senare tvinga honom att följa reglerna. Skulle det visa sig att man med dessa mjukare metoder — inlärning och sådant — inte uppnår det avsedda resultatet är det bättre att på ett tidigt stadium t.ex. placera den unge i ett enskilt fosterhem än att låta honom fortsätta i kriminalitet tills han är mogen för ungdomsfängelse. Att vänta är inte humant — men det är tyvärr alltför vanligt. Det är ofta man i domstolarna får se fall, där man säger sig att denna ungdom kanske skulle ha räddats genom en tidigare insatt åtgärd, men nu finns det ingen annan utväg än ungdomsfängelse. Just när det gäller de förebyggande åtgärderna 67 är skrämmande litet gjort från samhällets sida. Den utredning om åtgärder för att förebygga och bekämpa brottsligheten som reservanterna begär kan enligt min mening i viss mån jämföras med kriminalvårdsberedningen. Den var ju en utredning som samlade upp vad tidigare kommittéer av olika slag hade sysslat med och föreslagit och som på grundval därav lade fram förslag till konkreta åtgärder inom kriminalvården. Den utredning som reservanterna i utskottet föreslår bör komplettera kriminalvårdsberedningen genom att komma med förslag till åtgärder utanför det egentliga kriminalvårdsområdet, främst då förebyggande åtgärder. En sådan utredning bör på grundval av det material som finns i andra utredningar kunna föreslå åtgärder som snabbt kan genomföras. Visserligen är det riktigt och sant som fröken Mattson har sagt, att det också är fråga om långsiktiga åtgärder av allmän social natur, som man kanske inte så snabbt kan arbeta igenom, men det är bättre att man nu samlar ihop de förslag som går att genomföra utan dröjsmål än att man väntar med detta därför att det finns andra åtgärder som tar tid att överväga och utreda. Kanske skulle vi med en sådan här utredning kunna få ett samlat program för de förebyggande åtgärder mot brottslighet som i dagens läge är möjliga att genomföra — och kunde vi det, då skulle mycket vara vunnet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla gäller bl.a. ett förslag till ändring i 2 kap. brottsbalken, Jag skall helt kort beröra 2 och 3 §§ i detta kapitel. De handlar om när man skall döma efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som begåtts utom Sverige. Det gäller svenska medborgare som begått brott i utlandet, och det gäller utlänningar som efter begånget brott i utlandet blivit svenska medborgare eller tagit hemvist i Sverige. Det gäller också medborgare i de övriga nordiska länderna om de vistas här. Tidigare har kravet på dubbel straffbarhet inte gällt. Om — enligt förslaget — gärningen inte är straffbar på den plats eller i det land där den begåtts, men väl i vårt land, så är den också här med vissa undantag fri från ansvar. Ett sådant undantag är om det lindrigaste straffet för brottet enligt svensk lag är fängelse i fyra år eller däröver. Då kan fallet under alla omständigheter tas upp vid svensk domstol, och ansvaret kan utdömas här. I motionen 1706 har herr Ernulf och jag påpekat att kravet på dubbel straffbarhet kan medföra betydande svårigheter, vilka inte står i rimlig proportion till de principiella fördelar som möjligen kan vinnas. Bl. a. har vi framhållit svårigheterna när det gäller att få fram vilken lag som i ett speciellt ärende gäller på gärningsorten och hur den lagen skall tolkas utifrån helt andra rättssystem än vårt. Inte minst tidsfaktorn kan vara besvärande, särskilt vid eventuella frihetsberövanden. Vi har i en gemensam borgerlig reservation pekat på flera exempel där vår lagstiftning kommer att stå mer eller mindre maktlös på grund av kravet på dubbel straffbarhet. Övergrepp mot barn eller egenmäktighet mot barn är bara ett sådant exempel. Regeringsrådet Klackenberg har i ett särskilt yttrande uppmärksammat de här problemen. Han anser att frågan inte är allsidigt utredd. Han säger bl.a. att det skulle vara ett överraskande avsteg från gängse lagstiftningsmetodik om dessa ändringar skulle genomföras utan de ingående överväganden som eljest är brukliga vid utformningen av grundläggande stadganden i brottsbalken. Nu gäller det emellertid det internationella samarbetet, och i det läget vill vi reservanter inte hindra att man i brottsbalken för in en huvudregel om krav på dubbel straffbarhet för lagföring i Sverige av utomlands begångna brott. Men vi vill att möjligheterna att undvika eller mildra konsekvenserna av de föreslagna ändringarna i 2 och 3 §§ ytterligare övervägs. Dessa överväganden, anser vi, bör kunna göras av regeringen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den av fru Kristensson m.fl. avgivna reservationen, som således inte innebär ett avslag på propositionen.

Herr talman! Under vårsessionen i år godkände riksdagen den europeiska konventionen om brottmålsdoms internationella rättsverkningar och antog som följd av detta vissa i propositionen 98 föreslagna lagändringar. Vissa andra i samma proposition föreslagna lagändringar uppsköts till höstsessionen, och det är därför som vi nu i dag i kammaren på nytt behandlar propositionen 98. Förklaringen till att propositionen har uppdelats så att den blev föremål för behandling i kammaren i två avsnitt, vilka handläggs var för sig vid olika tidpunkter, är att justitieutskottet enhälligt ansåg att beslut om tillträde till konventionen i våras var synnerligen brådskande. Så blev också riksdagens beslut.

Det är ingalunda lätt att bedöma de frågekomplex som aktualiseras genom de i propositionen 98 föreslagna lagändringarna — det erkänner jag gärna. Utskottet har därför efter ingående behandling av ärendet sökt att i sitt betänkande ge en redovisning av olika synpunkter och bedömningar, och jag vill inte trötta kammaren med att upprepa vad som anförts i utskottets betänkande, utan jag skall bara hänvisa till det. En reservation har dock avgivits i ärendet av av fru Kristensson m.fl. i anslutning till herrar Ernulfs och Polstams av mig tidigare omnämnda motion.

Vad har då reservanterna sagt som skiljer sig från utskottsmajoritetens uttalande? Ja, man redovisar sina synpunkter på vissa brott begångna av svenskar på tillfälligt besök i utlandet, t.ex. narkotikalangning och brott av svenskar i utlandstj st, såsom industrispionage och förskingring. Jag erkänner att det här rör sig om i vissa fall svåra avvägningar. Men man får inte bara, som herr Polstam, tona fram de be ärligheter som kan uppkomma. Man måste också uppmärksamma det som är positivt i lagförslaget. I vårt grannland Danmark t.ex. har man sedan länge haft sådana regler om dubbel straffbarhet som föreslås i propositionen 98, och några negativa erfarenheter av dessa regler har, såvitt jag vet, inte anmälts från Danmark.

De har nämligen hamnat i den situationen, att samtidigt som de tillstyrker bifall till propositionen begär de överväganden inom Kungl. Maj:ts kansli i syfte att mildra vis föreslagna lagändringarna. Reservanterna vill också ha ett förnyat remissförfarande. De slutar sålunda med att yrka bifall till propositionen, samtidigt som de förordar att frågan om svensk straffrätts tillämpning på a konsekvenser av de utomlands begångna brott blir föremål för förnyade överväganden inom Kungl. Maj:ts kansli samt att förslag till lagstiftning därefter föreläggs 1973 års vårriksdag. Jag är ledsen över att här behöva säga till de av mina utskottskolleger som står för reservationen att jag har svårt att hänga med i denna argumentation och de här önskemålen. sak mellan utskottsmajoriteten och ri älv tycker jag att skillnaden i ervanterna är mycket liten. Vad som sagts i reservationen borde likaväl ha kunnat vara ett debattinlägg i kammaren eller ett särskilt yttrande. Så liten är skillnaden. När Nr 126 reservanterna trots sitt tillstyrkande av propositionen begär ett nytt Onsdagen den förslag från Kungl. Maj:ts kansli till vårriksdagens 1973 samt att detta 29 november 1972 förslag bör föregås av ett kompletterande remissförfarande, så börjar man — - faktiskt undra hur det skall kunna gå till. Vi har ju ändå i dag den näst Svensk Straffrätts sista dagen i november månad 1972. tillämpning på Med anledning av reservanternas önskningar om ett kompletterande remissförfarande vill jag påminna om att det sedvanliga remissförfarandet "4 brott, m.m. har tillämpats även i detta fall innan propositionen lades fram. Remissvaren är i stort sett redovisade i propositionen. Jag kan som exempel bara erinra om att varken domareföreningen eller riksåklagaren har anfört några avgörande betänkligheter mot förslaget. RÅ har för sin del varit mycket positiv och anför i sitt yttrande bl.a. ”Det är med stor tillfredsställelse som jag hälsar förslaget att kravet på dubbel straffbarhet och principen ”ne bis in idem” skall få generell giltighet. Den svenska straffrättens nuvarande ståndpunkt är ett uttryck för nationell suve ränitet som illa harmoniserar med nutida kriminalpolitiskt betraktelsesätt. De undantag som föreslås får anses rimliga och ger inte anledning till erinran från min sida.” Även lagrådet har, som herr Polstam nämnde, ställt sig positivt till det framlagda lagförslaget. Endast en ledamot har haft vissa erinringar av i stort sett samma art som herrar Ernulf och Polstam tagit upp i sin motion. Det berörde också herr Polstam i sitt tidigare inlägg. Såvitt jag kan finna är förslaget till ändring av 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken nu väl penetrerat. Behandlingen av motionärernas förslag om avslag har resulterat i en reservation, vari det yrkas bifall till det föreliggande förslaget till ändring av brottsbalken men med ett påhäng om att ge till känna vad som anförts i reservationen.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag tagit fram de negativa synpunkterna. De positiva har vi mer eller mindre anslutit oss till. Men jag vill poängtera att detta är en mycket svår fråga att ta ställning till. Det är det som är anledningen till att skillnaden mellan utskottets huvudskrivning och reservationen är så liten. Jag tror att det hade varit väsentligt att få undersöka den här frågan litet bättre remissvägen. Herr Larfors måste ändå medge att frågan inte penetrerats på ett riktigt sätt remissvägen. Det framhålls också i det särskilda yttrandet av herr Klackenberg.
Herr talman! Jag erkänner gärna att detta är en mycket svår fråga. Men jag har för min del funnit att man väl förberett ärendet. Det är inte bara så att vi nu hastigt har fått en proposition framlagd i ärendet. Vi har haft god tid på oss att tänka över propositionens innehåll. Jag vill också erinra om att vi tidigare i kammaren, även i den gamla riksdagen, haft debatter i dessa frågor. Jag tror knappast att man kan vinna så värst mycket på att ha en ny remissomgång. De remissvar som jag har läst igenom talar om en i stort sett positiv inställning till föreliggande förslag Det är naturligt att man i en sådan här fråga hyser en eller annan betänklighet. Men om jag får förenkla det hela skulle jag vilja säga så här: Det är väsentligt att svensk man eller kvinna som har tjänst utomlands ett visst antal år kan veta om det är lagen i det land där han eller hon vistas som gäller eller om det är svensk lag. Man vinner mycket i klarhet om man antar propositionen och lagförslaget nu.

Herr talman! De regler som bestämmer när svensk domstol kan döma för brott som har begåtts utomlands är, som har framhållits i debatten, tekniskt sett mycket invecklade. Den som vill förvissa sig om det kan läsa såväl de nu gällande reglerna som de regler som föreslås i propositionen. Jag tror att den som gör det skall hålla med mig. Jag skall därför inte i onödan trötta kammaren med att i detalj gå in på alla regler och s, utan jag skall försöka ta upp ett undantag som gäller och som föres par konkreta frågor. Först och främst är det väl klart att de regler vi nu har ger mycket långtgående möjligheter att åtala i Sverige för brott som har begåtts i ett annat land. Det gäller då brott begångna av svensk medborgare utomlands eller av utländsk medborgare mot en svensk medborgare eller mot ett svenskt intresse. Visserligen finns det begränsningar, t.ex. att man ur skälighetssynpunkt skall pröva om åtal skall väckas.

Dessutom bör det vara fråga om en gärning som begåtts av en svensk medborgare eller som riktats mot svenskt intresse. Herr Larfors påpekade att den som bott länge i ett land bör kunna rätta sig efter de lagar som där gäller och inte riskera att bli åtalad här i Sverige och enligt svensk lag för en gärning som han begått i det land där han stadigvarande bor. Det är vi väl alla överens om. Men när det gäller en person som tillfälligt besöker ett främmande land är det väl tveksamt om han plötsligt bör bli fri från svenska lagar.

Jag tycker nog att man i propositionen litet närmare kunde ha utvecklat de här två ganska skilda fallen: å ena sidan den svenske medborgaren som bor länge i utlandet och som bör kunna rätta sig efter reglerna där och vara trygg i förvissningen att han följer det främmande landets lagar och förordningar och å andra sidan ett svenskt resesällskap på tillfälligt besök i utlandet. I det sistnämnda fallet bör väl ändå svenska lagar och förordningar gälla — och givetvis även värdlandets lagar. Den föreslagna lagstiftningen innehåller en rad undantag, inte särskilt lättolkade. Det är riktigt som herr Larfors säger att utskottsmajoriteten och reservanterna i huvudsak är eniga. Men reservanterna anser att de undantag från huvudregeln som föreslås i propositionen inte täcker alla de fall där det är stötande att svensk rätt inte skall kunna tillämpas. Vi har i reservationen pekat på ett par sådana fall.

Efter 14 dagar återvänder man till Sverige. Enligt herr att brottet skett på en sällskapsresa utanför Sverige. Jag tycker inte att det är rimligt. Narkotikalangning är ett så allvarligt brott att vi bör ingripa, även om brottet sker på en sällskapsresa till ett land där narkotikalangning är tillåten eller betraktas som ett mycket milt brott. Vi har även pekat på andra fall. I ett vårdnadsmål tillerkänns en svensk moder av svensk domstol vårdnaden av barnet, men vid ett tillfälligt besök i utlandet behåller fadern barnet, lämnar det till släktingar och far tillbaka till Sverige. Vi betraktar det som ett allvarligt brott att på det sättet ta barnet ifrån den av föräldrarna som domstol tillerkänt vårdnaden. Men denne man skulle alltså inte kunna straffas, om brottet inte är straffbelagt i det främmande landet — något som faktiskt kan vara fallet. Jag trodde ett slag i utskottet att vi skulle bli överens om att denna proposition hade tillkommit i något för stor hast och skulle må väl av en översyn. Men den översynen ville alltså majoriteten inte vara med om, och därför blev vi tvungna att reservera oss. Att bara i ett särskilt yttrande tala om narkotikalangningens vådor, tyckte vi var en litet för mild åtgärd. Jag håller helt med herr Larfors om att regeringen inte kan bli klar till den 1 juli, om riksdagen skulle rösta för reservationen. Då fick man väl begära någon förlängning av tiden för ikraftträdandet. Men det där är en teknisk detalj som går att ordna. Ja, herr talman, vi har alltså varit ense i utskottet i huvudfrågan. Men för att undvika det stötande resultat som propositionen kan ge anledning till vill vi reservanter tvätta bort de skönhetsfläckar som propositionen innehåller. Därför yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! På den direkta fråga som herr Ernulf ställde till mig vill jag försöka ge ett svar. Lika litet som herr Ernulf eller någon annan vill jag försvara narkotikalangning. Det vill inte heller mina kamrater inom utskottets majoritet. Men om det nu skulle vara så som herr Ernulf beskriver det, att man på en sällskapsresa ute i världen har en reseledare som ägnar sig åt narkotikalangning, ifrågasätter jag om man kan komma åt problemet genom att göra den langningen straffbar enligt svensk lag. Om den inte är straffbar i det land man befinner sig i, lär det vara mycket enkelt att få någon annan som i stället för reseledaren utför langarens mycket osnygga och fula uppdrag. Jag menar med andra ord att det är mycket enkelt att kringgå herr Ernulfs förslag. Skulle reseledaren vara mera avancerad, är det väl också sannolikt nu citerar jag något som vi talade om i utskottet — att vederbörande också skulle göra sig skyldig till samma brottslighet när han kommer hem till Sverige. Han blir då dömd här enligt svensk lag. Om man antar en lag av detta slag kan det givetvis bli vissa bekymmer med den. Men det kanske blev ännu större bekymmer om man skulle tillämpa svensk lag för brott, begångna utomlands av svenskar under tillfälliga resor där. Det måste nämligen finnas en ordentlig polisutredning, som åklagaren kan basera sitt åtal på, en utredning som kanske inte enkel att åstadkomma. Jag kan ta ett annat exempel. Det förekom i den gamla riksdagen en interpellationsdebatt — jag tror det var 1965 — när herr Ullsten debatterade med dåvarande justitieministern Kling om de abortresor som skedde till Polen. I Sverige var dessa aborter straffbara, i Polen tydligen inte. Jag kommer då till frågan: Hur skall man bedöma sådana fall? Även om vissa delar av detta förslag inte är fulländade, är det dock så pass bra att vi utan att vara oroliga vågar anta detsamma.
Herr talman! Herr Larfors” rekommendation att så att säga svälja narkotikalangningen på sällskapsresor utomlands i förtr n på att langaren skall fortsätta med sin hantering i Sverige och då bli fast tycker jag faktiskt inte är en godtagbar lösning på ett allvarligt problem. Jag vill tillägga att det inte nödvändigtvis behöver vara reseledaren som langar. Ingen skugga må falla över reseledarna. Det kan ju vara en deltagare. Såsom ett andra skäl anförde herr Larfors att langaren kanske uppträdde genom bulvan, och då kunde man inte komma åt honom. Ja, det var en listig metod som skulle kunna användas också i Sverige, men lyckligtvis har polisen trots sina bristande resurser ändå möjlighet att komma åt dem som begår brott genom bulvaner. Att det skulle vara någon anledning till att inte straffa narkotikalangning på sällskapsresor tycker jag inte. Jag är litet besviken, herr talman, över att herr Larfors tar så lätt på en så allvarlig fråga som narkotikalangningen. Särskilt på en sällskapsresa kan stämningen vara sådan att risken är mycket stor för att de som förut inte har använt narkotika dras in i narkotikabruket. Varför skulle man inte kunna göra ytterligare en liten justering i huvudregeln, utöver de ändringar som regeringen föreslår, för att undvika detta resultat? Är inte detta att visa överdriven lojalitet mot propositionen, herr Larfors?
Herr talman! Jag vill påminna herr Ernulf om att jag började mitt genmäle nyss med att tala om att jag såg lika allvarligt på det här problemet som herr Ernulf. Jag bedömer inte detta som några lätta lagöverträdelser, där vederbörande bereds tillfälle att komma undan, men jag tror att antalet fall är begränsat och att det är ytterst sällan som sådant här inträffar. Jag tror inte att herr Ernulf skulle kunna redovisa mer än något enda exempel. Inte heller tror jag att problemet lätt kan klaras upp bara genom en liten ändring av den lagstiftning som vi nu fattar beslut om. Herr Ernulf har nog överdrivna förhoppningar i det avseendet. Det fordras dessutom något mera sedan ett brott begåtts; det fordras en polisutredning och även underlag för ett åtal och för en dom. Jag förmodar att det skulle vara ganska svårt för herr Ernulf att i egenskap av domare godta ett för bristfälligt underlag vid avkunnandet av en fällande dom. Jag nämnde ock att vad vi nu gör i Sverige inte är någonting unikt. Man har samma lagar i tillämpning även i Danmark, och där fungerar de, såvitt vi vet, bra. Man har åtminstone inte anmält några större negativa erfarenheter. Därför kan jag nog upprepa vad jag sade förut: Jag tror inte att vi ger oss in på något farligt experiment genom att bifalla propositionen.
Herr talman! Herr Larfors och jag är alltså ense om att narkotikalangning är en allvarlig sak, men våra uppfattningar skiljer sig därigenom att jag vill dra den konsekvensen att man bör stoppa till den lucka i lagen som kan lämna narkotikalangningen straffri i vissa fall, medan herr Larfors inte vill dra den slutsatsen. — Längre kommer vi väl inte gav följande resultat:

Herr talman! Utredning om ökat stöd till korrespondensstuderande begäres i motionen 659 år 1972 från några centerpartiledamöter. I motionen framhålles, att det inte är tillfredsställande att dessa studerande saknar möjligheter att tillgodogöra sig studiehjälpsförmånerna. Från samhällets synpunkt kan det inte anses ha negativ betydelse att studierna tar längre tid genom att förvärvsarbete bedrivs samtidigt. Tvärtom föreligger enligt motionärerna skäl att stimulera studieprestationer av det slag det här rör sig om. Även om studiestöd i någon form utbetalades till den korrespondensstuderande, skulle det bli billigare för samhället än om vederbörande slutade sitt arbete och läste på heltid. Det är därför angeläget att en annan konstruktion för studiestöd utarbetas för de studerande det här gäller. Enligt en av Hermods upprättad kalkyl uppgår den totala kostnaden för en gymnasiekurs inklusive deltagande i preparandkurser och avgifter för prövning i enskilda ämnen till omkring 10 000 kronor. Detta är alltså kostnader vilkas motsvarighet inom det reguljära utbildningsväsendet betalas av samhället. Det skulle bli ett om än ringa stöd åt dem som inte kommer i åtnjutande av nämnda förmåner om staten betalade en del av kurskostnaderna. Socialförsäkringsutskottet skriver i sitt betänkande nr 39: ”Förutsättningarna för korrespondensstudier har förbättrats betydligt under de senaste åren.” Man fortsätter: ”Det är visserligen riktigt, som motionärerna framhåller, att korrespondensstuderande i vissa avseenden är sämre ställda än andra grupper. — Det bör emellertid uppmärksammas att det inte bara är de korrespondensstuderande som saknar rätt att erhålla studiebidrag för deltidsstudier utan att detta gäller också andra studerande, som får studiestöd i form av studiehjälp.” Det kan väl ändå inte vara någon motivering för a g på motionen att det är fler grupper som inte är tillgodosedda inom systemet. Tvärtom borde samtliga grupper som utskottet omnämner tillförsäkras bättre studiesociala villkor. Det tycker jag vore en rättvis åtgärd. Vi har i reservationen framhållit att det bland dem som studerar per korrespondens finns många som bedriver sina studier under stora uppoffringar och som är värda allt stöd från samhällets sida. Det är enligt vår mening angeläget att undersöka olika möjligheter att utvidga det studiesociala stödet till de korrespondensstuderande. Det bör därvid övervägas om man skall utarbeta en annan konstruktion av studiestöd för denna kategori än den som gäller inom studiehjälpssystemet. Man bör också beakta möjligheten att ge stöd till dessa studerande i form av statliga bidrag till en del av den studerandes kurskostnader. Även andra möjligheter att förbättra de studiesociala villkoren vid korrespondensstudier bör övervägas.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

Herr talman! Bakgrunden till den här reservationen är som vi har hört en centerpartimotion vilken har återkommit åtskilliga gånger och blivit föremål för behandling i riksdagen. Underlaget för denna motion blir allt tunnare alltefter som förmånerna förbättras för de vuxenstuderande. Senast i år har riksdagen beslutat om en utvidgning av de vuxenstuderandes möjligheter att tillgodogöra sig de olika delarna i det sociala studiestödet.

Utskottet anser det inte vara tillräckligt skäl för att begära en utredning av dessa relativt sett små detaljer i det studiesociala systemet. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till socialförsäkrings